Herr talman! Skatteutskottets ordförande har på ett helt lysande sätt fört riksdagsmajoritetens talan i den här debatten. Jag kan därför inskränka mig till några synpunkter. Jag tyckte att de borgerliga företrädarna i rask takt flydde från argumenteringen i sak till olika slags emotionella utbrott. Kjell Johansson försökte dra in mig i denna känslostorm genom att hävda att tillkomsten av engångsskatten hade skett i hastigt mod. Jag hade blivit ”förbajad”, sade Kjell Johansson. Till denna språkliga nykonstruktion drevs Kjell Johansson antagligen av hänsyn till riksdagens etiska regler. Jag skall tala om för Kjell Johansson att när jag blir arg blir jag inte ”förbajad” utan det stavas med två n, även om det inte kan sägas i riksdagen. Man försöker mana fram bilden av att engångsskatten drabbar ett antal småsparares med svett och möda hopsamlade sparmedel. När det gäller den svett och möda som ligger bakom förmögenhetsökningen i försäkringsbolagen är det emellertid så att förmögenhetsökningen inte är ett resultat av spararnas ansträngningar, inte heller av skickligheten och kompetensen hos försäkringsbolagens direktörer.

För det andra kan försäkringsbolagen nu, vill jag påstå, göra enormt stora värdeökningar på sina aktieplaceringar på grund av att den ekonomiska politiken och ansträngningar ute i företagen och hos deras anställda har lett till att aktiekurserna går i höjden. Enligt Dagens Industri har enbart ökningen av aktieförmögenheten hos de tre största försäkringsbolagen genom kursuppgång på börsen i år varit över 20 miljarder kronor. Det, Kjell Johansson, är resultatet av all den svett och möda som spararna har lagt i dagen. Är 7 Yo en orimlig skatt? Det hävdar de borgerliga att det är. Hur rimlig eller orimlig är den i förhållande till förmögenhetsökningen och andra inslag i försäkringssparandet? Tidningen Expressen gjorde för några veckor sedan en mycket belysande sammanställning, ett realistiskt exempel, för en pensionsförsäkring som man hade byggt upp under 10 års tid. Vederbörande hade betalat sammanlagt 84 000 kr. i premie genom en årlig premie på 6 749 kr. I dag är denna försäkring sammansatt så att försäkringsbolaget har tagit 9 000 kr. av spararen för sin provision till försäljaren och för sina omkostnader. 15 000 kr. har försäkringsbolaget tagit och satt av för att gardera sig mot risken att den här personen dör för sent, sett ur försäkringsbolagets synpunkt. Det blir sammanlagt 24 000 kr. av det samlade kapitalet. Sedan har vederbörande framt.o.m. i år sparat 60 000 kr. Expressen räknar med att han kommer att få en avkastning på 14 96, dvs. 8 400 kr. nästa år. Av det skulle skatten ta 2100 kr. Av ett sammanlagt belopp på ungefär 100 000 kr. tar alltså försäkringsbolaget 24 000 kr. och skatten 2 100 kr. Man får väl bedöma vad som är rimligt eller orimligt, sett ur spararens synpunkt, för hur hans sparande behandlas. Expressen tillägger helt lakoniskt att han kan få betala denna skatt i en andra omgång 1988. Sedan är den betald. Han får alltså betala sammanlagt 4 200 kr. i skatt, när enbart avkastningen — kapitalökningen — på denna försäkring 1987 beräknas ge 8 400 kr., dvs. det dubbla beloppet. Detta har beskrivits, vilket Jan Bergqvist skildrade mycket målande, som det värsta övergrepp riktat mot svenska medborgare sedan Karl XI:s dagar. Jag har ju liknats vid denne potentat. Det är naturligtvis oerhört förvånande att partier som beskriver denna skatt som konfiskation, rån, stöld och kommunism ännu i så att säga den sista skälvande minuten innan riksdagen skall fatta beslutet inte vet vad de skall göra med pengarna. Kjell Johansson försöker rädda sig bakom att försäkringsbolagen inte skulle kunna räkna ut vilka som har betalat skatten och vilka som borde få tillbaka den. Jag måste säga att Kjell Johansson våldsamt underskattar kompetensen hos Sveriges aktuarier. Jag kan försäkra att dessa kan räkna ut det. Så om de borgerliga vill ställa ut detta löfte tror jag att försäkringsbolagen kan garantera den tekniska lösningen. Jag avvaktar fortsättningen med spänning. Jag tänker inte ge upp hoppet om att få veta vad ni tänker göra med pengarna förrän riksdagen har fattat detta beslut. Om ni behåller dem tror jag att mycket av den moraliska indignationen ni har lagt i dagen kommer att sjunka ihop till ett intet. Sedan hävdar man, oerhört envist, att detta beslut om engångsskatten kommer att leda till att värdesäkringen hotas, att tryggheten för pensionärerna, pensionsförsäkringstagarna, kommer att allvarligt försämras. Jag måste fråga: Hur vet ni det? Vet ni vilken avkastning, vilken återbäringsränta, vilket värdesäkringstal försäkringsbolagen kommer att sätta på pensionerna? Skälet till att jag ställer frågan, herr talman, är att vi har försökt få försäkringsbolagen att lämna ett besked om hur de tänker hantera STP försäkringarna nästa år, vilken återbäringsränta de kommer att ge nästa år. Det är i dag den 12 december. Normalt brukar försäkringsbolagen vid denna tid veta besked om detta. SPP har i dag skickat ut ett pressmeddelande där det sägs att SPP inte kan fatta beslut om detta förrän på tisdag. Då skall allmänheten upplysas om detta. Jag vill då fråga de borgerliga: Hur vet ni att värdesäkringen inte kan upprätthållas 1987? Hur vet ni att återbäringsräntan kommer att sänkas så drastiskt att man inte klarar av tidigare åtaganden? Jag tycker att ni litet grand skall se på hur försäkringsbolagen just nu hanterar marknadsföringen av sina försäkringar. Jan Bergqvist hade en belysande genomgång av hur reklamkampanjen nu förs. Kjell Johansson använde ordet snaskigt. Jag antar att han åsyftade mina prestationer i politiken. Men, Kjell Johansson, jag är en amatör på snaskighetsområdet jämfört med dem som har bedrivit den kampanj som har pågått om denna skatt, särskilt om man samtidigt tar i beaktande hur marknadsföringen nu bedrivs av försäkringsbolagen. I sina kampanjannonser mot skatten har försäkringsbolagen försökt mana fram bilden av den ensamstående modern i svår ekonomisk belägenhet eller det fattiga pensionärsparet. I sin reklam för försäkringar vänder sig försäkringsbolagen till de lyckligt lottade i samhället, till dem som i dag har goda inkomster och som i framtiden vill ha ett fullständigt ekonomiskt oberoende.

Herr talman! Jan Bergqvist försvarade på ett lysande sätt utskottsmajoriteten, sade finansministern då han hastigt begärde ordet för att komma till Jan Bergqvists hjälp. Småspararnas uppoffringar anser finansministern inte vara särskilt betydande, utan den stora värdetillväxten beror på andra omständigheter. Finansministern gick också in på värdetillväxten när det gäller aktier. Det ger mig anledning att fråga: Är den här engångsskatten, som finansministern nu föreslagit, verkligen en engångsskatt, eller skall vi tolka vad finansministern nyss sade som ett hot om att vi kommer att få fler engångsskatter? Sedan försöker finansministern med ett exempel tala om hur mycket som = Prot. 1986/87:48 gick i skatt och hur mycket pensionstagaren fick. Men 20 miljarder kronor, 12 december 1986 20 000 milj.kr., är så mycket pengar att beloppet inte kan gå spårlöst förbi. Det spelar ingen roll om finansministern tar upp enskilda exempel. En tillfällig förmögen Beträffande värdesäkringen och frågan huruvida den hotas vill jag säga Kersskanrfe ör livförsäkföljande: Vi vet inte hur det blir med värdesäkringen i framtiden. Den måste ringsbolag;m.m. garanteras på lång sikt. Inte heller finansministern vet hur det blir med detta. Men TCO, SPP och PTK har sagt att med denna nya skatt riskeras värdesäkringen på lång sikt. Jag tror inte att ens finansministern kan förneka att så blir fallet, eftersom möjligheterna för berörda parter minskas. Slutligen talar finansministern om en smutsig kampanj. Tala inte om det när vi vet vilken kampanj som regeringen förde mot lagrådet för att det dristade sig till att gå emot ett förslag från regeringen!

Herr talman! Finansministern beskriver vältaligt förmögenhetsökningen i försäkringsbolagen. Dock är det alltså fortfarande inte försäkringsbolagen som har blivit rikare utan det är försäkringstagarna. Hur har då detta gått till? Denna process då det gäller försäkringstagarna skiljer sig inte speciellt mycket från förhållandena för andra kapitalägare. Detta gäller i allt väsentligt aktiemarknaden, fastighetsmarknaden och villamarknaden. Den stora frågan är då: Varför skall man på detta sätt slå till mot en enda grupp? Det är den bärande invändningen mot skatten. Hur kan ni, herr finansminister, säga att detta är en skatt som är så bra att ni aldrig mer skall använda den? Är det på det sättet — som jag sade tidigare — att det kan tänkas att ni så småningom kommer underfund med att den nog inte var ”bättre” än att den kan användas fler gånger? För det måste bli den logiska slutsatsen av detta. Man kan inte komma fram till något annat genom att använda sig av logik. Då har vi beträtt en väg som är fullständigt orimlig. Vi har, som jag sade i mitt tidigare anförande, kommit in på en princip för beskattning som består i den fullständiga principlösheten. Det är därför som förslaget om denna skatt aldrig skulle ha lagts fram. Engångsskatten är en förmögenhetsskatt, den är en skatt på kapitalbehållning. Den slår fullständigt godtyckligt. Den är avsedd att vara ett instrument för att dra in en kapitalvinst som har skett under tidigare år eller som man väntar sig kommer att ske under några år framöver. Som metod för detta är den fullständigt oduglig. Sedan tar finansministern upp frågan om återbetalningen och försäkrar att det finns kompetenta människor som skulle kunna klara detta. Men då vill jag fråga finansministern: Hur är det egentligen ställt med kompetensen inom finansdepartementet? Hade det inte, om det nu är så lätt att räkna ut detta, varit rimligt att ni i propositionen hade angett hur denna skatt skulle föras vidare på försäkringstagarna? I så fall hade vi förmodligen inte haft minsta bekymmer med att ange hur den skulle betalas tillbaka. Det kunde ni emellertid inte. Men ställa krav på att vi skall tala om hur det skall gå till att betala tillbaka den kan ni. Gå uppi talarstolen, herr finansminister, och tala om hur denna skatt skall föras vidare på ett rättvist sätt på försäkringstagarna!

Herr talman! Finansministern sade någonting om att de borgerliga företrädarna flytt undan det hela. Jag har ingalunda flytt. Jag har ställt två frågor, och jag har fått svar på den ena, däremot inte på den andra. Jag upprepar min fråga till finansministern. Finansministern talar om att utvecklingen är oerhört gynnsam för försäkringsbolagen och att slopandet av placeringsplikten och införandet av engångsskatten alls inte försämrar för dem, snarare kanske det blir bättre för dem. Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att komma till rätta med det som han menar är för höga vinster? Det kan vara intressant för svenska folket att få veta vad som är avsikten, om nu beräkningarna visar att det blir så gynnsamt.

Herr talman! Finansministern berörde inget av de förslag som vpk väckt i motion med anledning av förslaget om engångsskatten. Jag kan ha viss förståelse för att finansministern vill spara krutet och rikta kanonerna högerut. Men detta fråntar inte mig möjligheten att uppta litet av kammarens tid och se till att spörsmålet diskuteras. Jag tänker inte beröra hela frågan om pensionsavsättningarna och realränteskatten utan nöjer mig med att ställa en fråga till finansministern: Varför har finansministern undantagit kontoavsättningarna från engångsskatten? Finansministern skriver i propositionen bl.a.: Enligt min mening — alltså finansministerns — ifrågasätts om inte de medel som avsätts till pensioner inom företagen åtminstone på lång sikt ger en lika god avkastning som andra former av pensionssparande. Det är dock inte givet att den höga räntenivån under 1980-talet och uppgången i aktiekurserna under samma tid gynnat pensionssparandet inom företagen i lika hög grad som i det institutionella försäkringssparandet och sparandet inom pensionsstiftelser. Det är möjligt. Låt mig göra en liten räkneoperation. Enligt uppgift hade SPP mindre än en femtedel av sin förmögenhet år 1985 på börsen. Resten bör ligga i sådant som på olika sätt kommer in genom marknadsräntor. Visst har de företag som gör kontoavsättningar gjort stora vinster genom att de slipper låna upp låt oss säga fyra femtedelar av sitt kapital till höga marknadsräntor och höga realräntor. Det borde vara stötande för finansministern att företag som Kooperativa förbundet träffas av engångsskatten, medan Dagab och ICA -— för att nämna ett par företag som står i direkt konkurrens med KF — inte träffas av den. Det rör sig om 2 132 företag med en samlad pensionsutfästelse på nära 40 miljarder kronor. Jag anser att det finns skäl att se till att dessa företag omfattas av engångsskatten.

Herr talman! Knut Wachtmeister uttryckte sin glädje över att jag komplimenterade oppositionen för dess arbete i skatteutskottet. På oppositionssidan har man, liksom majoriteten i utskottet, fått slita hårt i höst. Jag vill säga en sak till Knut Wachtmeister: Även ett gott arbete kan göras för en dålig sak. Jag tycker att det ni vill i dag, dvs. att vi inte skulle göra någonting Prot. 1986/87:48 åt förmögenhetsuppbyggnaden inom försäkringssektorn, är att försvara en 12 december 1986 dålig sak när vi ser på allt vi tvingas göra på andra områden i vårt land i kampen mot den ekonomiska krisen. Jag skall återkomma till detta. Kjell Johansson säger — jag tycker att det är bra att detta kommer fram mera — att det inte är försäkringsbolagen som blivit rika, utan försäkringstagarna. Jag håller med honom. Det har varit en mycket framgångsrik tid för dem som satsade på pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar på 1970 talet och i början av 1980-talet. Sedan tillägger Kjell Johansson: Nästan alla andra har också blivit rika som resultat av den socialdemokratiska regeringens politik. Det ligger någonting i det också. Sedan kommer han till det som han tycker är den stora inkonsekvensen, nämligen att vi inte lägger denna skatt på alla förmögenheter. Jag vet inte om det är ett önskemål från folkpartiets sida och om det skulle kännas bättre, om det så skulle vara. Kjell Johansson ställde en fråga: Vad skiljer förmögenheterna i försäkringsbolagen från andra förmögenheter? Jag trodde att en ledamot i skatteutskottet kände till detta. Dessa förmögenheter, alltså pengar som finns i försäkringsbolagen, är nämligen undantagna från alla skatter. Det betalas ingen skatt på räntor och utdelningar, på realisationsvinster i bolagen och ingen förmögenhetsskatt så länge pengarna ligger kvar i bolagen. Det betyder att man på detta sätt under lång tid kan förränta skattefria inkomster, kapitalvinster och förmögenheter. Dessutom framgår detta, i rimlighetens namn, av försäkringsbolagens egen marknadsföring. Försäkringsbolagen vänder sig enbart till människor som de tror behöver skatteplanera. Man ser det på bolagens adressurval och adresslistor. Det har t.o.m. skickats erbjudanden att skatteplanera till mig, för man föreställer sig att jag har inkomster på sådan nivå att skatteplanering skulle vara naturlig för mig. Det framgår också av försäkringsbolagens eget material, som utsänts denna höst, att försäkringssparandet är den i särklass mest gynnade sparformen. Med rätt skatteplanering, som herr Akselius uttrycker det, är det oerhört gynnsamt att använda sig av denna form av sparande. Därmed, herr talman, har jag svarat på den fråga som upprepas här gång på gång, nämligen: Varför lägger inte regeringen denna skatt på andra sparformer? Men andra sparformer är inte gynnade av skattesystemet. Den höjning av förmögenhetsskatten som genomfördes 1984 gällde inte försäkringssparande. För alla andra förmögenheter fick man betala extra skatt, men icke för pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar. Tommy Franzén frågade mig varför vi undantar kontoavsättningarna i företagen från engångsskatten. Svaret läste han själv upp i propositionen, men jag kan tillägga att i den mån avkastningen på de i företagen fonderade medlen har lett till nettovinster i företagen har de beskattats varje år och kommer att fortsätta att beskattas varje år, medan försäkringssparandet kommer att fortsätta att vara obeskattat efter den här engångsskatten. Kjell Johansson har tydligen fått en gammal skrotad uppmaning från spardelegationen: Lägg undan pengarna innan staten tar dem. Jag vet vad spardelegationen syftade på: Man syftade på inflationen. Man ansåg sig ha ganska goda skäl att påminna spararna om vad som verkligen hände när inflationen härjade. Under de borgerliga sex regeringsåren steg konsument 41 priserna i Sverige med 70 96. Det betyder att spararna i Sverige förlorade ungefär 50 miljarder kronor per år, som överfördes till dem som ägde realkapital och lånade pengar. Vi tillät oss ibland påpeka i riksdagen att inflationen var den värsta fienden till sparandet, till en rimlig fördelning av välståndet i Sverige. Men vi skulle aldrig drömma om att hävda att den inflation vi hade var utslag av ett medvetet rofferi från den borgerliga regeringens sida eller hävda att inflationen var ett brott mot de mänskliga rättigheterna i den meningen att lagrådet varje år måste ta ställning till hur mycket pengar som regeringen tänkte beröva spararna. I den mån vi har uträttat någonting som varit till väsentlig nytta för sparandet i Sverige under de senaste åren gäller det att vi får bukt med inflationen. Vi har inte fört någon kampanj mot lagrådet. Vi har bara helt stillsamt konstaterat att lagrådets ställningstagande inte var grundat på konstitutionella överväganden, utan i grunden tyckte man inte att skatten var lämplig, och sådana bedömningar brukar kallas politiska. Herr talman!

Då kunde de möjligen säga: Just denna skatt är oss så förhatlig, men vi har annat som vi vill göra för att åstadkomma något slags rättvisa. Sedan 1982 har ni emellertid fört en konsekvent linje. Ni har gjort motstånd mot varje försök som skulle leda till att kapitalägare, aktieägare och fastighetsägare i något avseende skulle ge ett bidrag till att sanera Sveriges ekonomi. Ni har sagt nej till varje sådant förslag som berört ägandet och kapitalet. Däremot har ni i era motioner, och framför allt under er tid i regeringsställning, ansett det både bra och moraliskt riktigt att andra grupper ställde upp för att bidra till saneringen av ekonomin genom uppoffringar av olika slag. Det gällde löntagarna, folkpensionärerna och de arbetslösa. När riksdagen skulle besluta om nedskärningar av dessa gruppers levnadsstandard, då hörde vi inte ett enda moraliskt argument från de borgerliga partiernas sida. Nu gäller det människor som visserligen är många men som i fråga om denna del av förmögenheten har förskonats, om man vill använda det ordet, från varje ingrepp under de gångna fyra åren, när så många andra grupper har fått ställa upp. Det vi nu har förelagt riksdagen är ett förslag till marginellt ingrepp i den förmögenhetsbildning som ägt rum. Det är detta ingrepp som nu får er att begå det största sveket mot er egen moral, nämligen att utmåla detta som ett brott mot i stort sett alla rättsstatens principer — och ändå tänker ni uppenbarligen behålla pengarna, om det skulle bli ni som övertog det ekonomiska ansvaret i Sverige.

Herr talman! Finansministern säger att vi försvarar en dålig sak. Det anser 12 december 1986 inte vi att vi gör. Vi har hämtat styrka i det förhållandet att vi ingalunda står — Jm en sek ensamma. Socialdemokraterna säger sig lyssna till rörelsen. Då kan jag nämna för finansministern att en SIFO-undersökning visar att 54 20 av medborgarna har varit emot engångsskatten — och blott 13 96 för. Vi på den borgerliga sidan i skatteutskottet har ingalunda stått ensamma i den här kampen. En lång rad instanser — myndigheter och organisationer — som varit på hearing i skatteutskottet har gått emot förslaget, och det känner finansministern mycket väl till. I exempelvis TCO har en enig styrelse gått emot förslaget, trots att styrelsen inrymmer representanter både från den privata sektorn, som drabbas, och från den offentliga sektorn, som inte drabbas. KF och Folksam har också gått emot förslaget. Finansministern säger att det är en marginell skatt. Ja, man har blivit fartblind om man tycker att 15-20 miljarder är något marginellt. Finansministern säger vidare att lagrådet har gjort en politisk bedömning — när lagrådet hävdar att skatten inte är lämplig gör man en politisk bedömning. Men, herr finansminister, lagrådet har ju gjort sin bedömning utifrån de juridiska grunder som man har att vaka över. Det tycks inte finansministern vilja acceptera. Slutligen säger finansministern att vi har fått den här skatten därför att försäkringssparandet skattemässigt har varit gynnat. I går fick vi gynnsammare regler för aktiesparandet. Låt mig uttrycka den förhoppningen att de gynnsammare reglerna inte kommer att tas till intäkt för att finansministern i framtiden skall säga: Nu är aktiespararna gynnade — nu skall vi drämma till mot dem också.

Herr talman! Finansministern hävdar att jag har sagt att nästan alla andra också hade blivit rika genom den socialdemokratiska politiken. Det sade jag nu inte, men jag kan gärna ge det erkännandet att den socialdemokratiska politiken har varit framgångsrik i vissa avseenden — dock inte beträffande det som vi diskuterar i dag. Vi har i våra ljusaste ögonblick, finansministern och jag, kunnat erkänna att det både i den borgerliga politik som fördes och i den politik som förts efter regeringsskiftet 1982 har funnits inslag som väsentligt bidragit till den utveckling som skett på det ekonomiska området efter 1982. Lägg undan pengarna innan någon tar dem, sade finansministern, syftande på inflationen. Svaret är att det inte gjorde det. Finansministern säger att det skulle handla om skatteplanering. Men inte kan det väl rimligtvis handla om detta när det gäller tjänstepensionerna och det överväldigande flertalet av de människor som drabbas? Inte är de väl skatteplanerare? De avstår en del av sin lön för att sätta av pengar till ålderdomen. Det tycker jag är högst legitimt, och jag tycker inte det är rimligt att de därför skall förmögenhetsbeskattas godtyckligt. Vi kan inte veta att man inte klarar värdesäkringen med den här skatten. Men finansministern kan lika litet veta att man klarar värdesäkringen om man skulle ta ut den här skatten. På den punkten har finansministerns 43 uttalanden faktiskt varit litet förbryllande. Det framgick tydligt av den artikel i Aftonbladet som jag refererade till. Där säger finansministern att man kommer att klara det hela. Pensionerna försämras inte av engångsskatten, står det. Men litet längre ner i artikeln heter det att om de ändå skulle försämras får man höja premierna för arbetsgivarna. Och då är det klart att det inte blir någon försämring. Men som jag sade: Arbetsgivarna kommer inte att ytterligare öka sina premieinbetalningar bara därför att staten skall kunna dra in pengarna i skatt — självfallet inte. Den bedömningen gör inte heller löntagarorganisationerna. De säger att de definitivt inte tror på detta, utan att det i så fall i förlängningen blir de som får betala. I remissdebatten i kammaren använde finansministern faktiskt ett exempel. Han sade att en person som sparat 100 kr. varje år sedan 1970 har haft en avkastning på 2,1 90. Det blir 1,3 20 efter skatt. Men finansministern har i annat sammanhang sagt att en rimlig nivå på avkastningen borde vara 2å3 4 realt. Det blir det ju inte, enligt finansministerns eget exempel.

Herr talman! Jag förstår att varken finansministern eller någon annan från regeringspartiet vill svara på den fråga som jag har ställt upprepade gånger, nämligen om det här beslutet skulle bli så gynnsamt för försäkringsbolagen att deras situation skulle förbättras i stället för försämras. Men jag vill ta upp en annan sak som finansministern berörde. Han talade om skatteplanerare. Visst finns det skatteplanerare — de finns på de mest skilda håll och inom de mest skilda områden — men att beteckna alla försäkringstagare som skatteplanerare är totalt felaktigt. Bland dem finns utan tvivel över hundratusentals människor som har avsatt en del av sin inkomst för att åstadkomma en bättre situation på sin ålderdom. Dem skall vi ingalunda kalla för skatteplanerare. Det finns också en annan kategori, nämligen de företagare, framför allt småföretagare, som ser sig nära nog tvingade till att teckna en försäkring — då gäller det kanske framför allt kapitalförsäkringar — för att över huvud taget få köpa någonting, t.ex. en fastighet eller ett jordbruk, eller för att kunna få lån. Att kalla dem för skatteplanerare som för sin familjs framtid försöker skapa ett riskskydd via försäkringar är alldeles felaktigt. Beklagligt nog är det just dessa människor som många gånger har drabbats allra hårdast. De har nämligen tecknat försäkringar på ganska begränsade belopp, men de har haft försäkringarna under en lång tidsperiod.

Herr talman! Det är inte jag som kallar försäkringstagarna för skatteplanerare, utan det är försäkringsbolagen. Ta exempelvis det som Jan Bergqvist läste upp. Det tror jag är ett ganska typiskt inslag i marknadsföringen. Det är skrivet av en herre som heter Anders Dernback, verksam i Valand Personförsäkringar. Han skriver: ”Kräv en heltäckande skatteplanering En gigantisk omfördelning sker i samhället till de som skatteplanerar till max. Pengarna kommer delvis från de som skatteplanerar mycket lite eller inte — Prot. 1986/87:48 alls.” 12 december 1986 Det skulle man kunna kalla försäkringsbolagens råd till företrädarna fören SO Lo borgerlig fördelningspolitik. ”Ordna en maximal skatteplanering”, är ytterligare en uppmaning från samma bolag. I en artikel i Dagens Industri sägs följande: ”Skandia liksom andra bolag tonar nu ned skatteplaneringen som försäljningsargument — detta var ett starkt argument under åren till och med 1985. Nu betonar man i stället tryggheten och försäkringsskyddet.” Nu, när engångsskatten diskuteras, då betonar man tryggheten i försäkringarna! Vi står inte ensamma, säger Knut Wachtmeister och åberopar en rad institutioner som inför skatteutskottet varit negativa till den här skatten. Men om den nu är så katastrofal som den utmålas i er debatt, då borde väl svenska folket fly från försäkringssparandet. Men se, det gör de inte. Så här står det i samma artikel i Dagens Industri: ”Försäljningen av pensionsoch livförsäkringar kommer även i år att överträffa tidigare års rekordnivåer, trots det gångna årets debatter om nya skatter på försäkringssparandet. Skattedebatten har till och med givit försäkringsbolagen nya kunder.” — Det sista konstaterandet baserar Dagens Industri på en rundringning som tidningen gjort till försäkringsbolagen. Ytterligare några uppgifter från samma artikel: Enligt de siffror som finns har försäljningen av livförsäkringar ökat med 22 Jo i november jämfört med november i fjol. RKA säger att man ökat försäljningen med 60 26 jämfört med i fjol. RKA jobbar på en typ av målgrupp som de kallar ”egna företagare och företagsledare samt förmögenhetsägare”. Det är möjligt, mot bakgrund av de uppgifter som lämnats i denna artikel, att alla de miljoner som har spenderats på kampanjer mot engångsskatten har visat sig vara lönsamma för försäkringsbolagen, fast på ett helt annat sätt än vad någon kunde tro. Herr talman! Slutligen: Jag har ställt två frågor till de borgerliga representanterna för skatteutskottet. Partiledarna skall nu delta i debatten. Jag upprepar mina frågor och hoppas få svar på dem senare. Hur kan man från borgerligt håll påstå att värdesäkringen av pensionerna hotas, att återbäringsräntorna kommer att sänkas, osv.? Har man fått besked från livförsäkringsbolagen om detta? Vi har nämligen inte lyckats få några besked, och allmänheten har inte fått några besked. Försäkringsbolagen skjuter på annars normala tillkännagivanden. Så till min andra fråga, som gällde en eventuell återbetalning av de här pengarna: Vi har fått höra av Knut Wachtmeister att moderaterna inte har bestämt sig, utan tänker avvakta riksdagsbeslutet innan de avgör huruvida de kommer att utlova att en eventuell borgerlig regering skall återbetala pengarna. Kjell Johansson anför ett annat skäl. Han anser att det aktuarietekniskt inte går att betala igen pengarna. Jag hävdar att det första motivet är orimligt, som också Jan Bergqvist sade. Det går inte att göra gällande att ni måste avvakta riksdagsbeslutet innan ni 45 kan avgöra hur er moral är beskaffad. Den andra invändningen är såvitt jag förstår inte sakligt hållbar. Den enda slutsats jag kan dra är att den kampanj och hela den debatt vi har haft under hösten har utgått ifrån att det skulle gå att med skrämsel och hot få Sveriges riksdag att böja sig under i hög grad utomparlamentariska kampanjer. Jag hoppas att den fortsatta debatten här i denna kammare och det beslut som skall fattas senare i dag visar att parlamentarismen fungerar.

Herr talman! Låt mig börja med att svara på de två frågor som Kjell-Olof Feldt ställde, så kanske han sedan kan svara på mina. Den första frågan var: Hur vet vi att återbäringsräntorna kommer att sänkas ifall man drar in pengar med pensionsskatt? Såvitt jag förstår följer det av de regler som gäller för ömsesidiga försäkringsbolag, att drar man in ett antal miljarder under de kommande åren så tvingas bolagen sänka återbäringsräntorna. Kjell-Olof Feldts andra fråga var: Är ni beredda att betala tillbaka de här pengarna till de försäkringstagare från vilka pengarna nu tas? Ja, Kjell-Olof Feldt, vi är beredda att betala tillbaka de pengarna — på ett villkor, nämligen att Kjell-Olof Feldt under åren fram till valet 1988 innehåller pengarna på ett särskilt konto i stället för att förbruka dem. Då ger vi väljarna en möjlighet att i valet 1988 avgöra om de tycker att det här var en riktig skatt eller om den skall delas ut på det sätt som regeringen föreslår. Om Kjell-Olof Feldt däremot väljer att göra av med pengarna, är situationen naturligtvis en annan. Då kan vi inte lova att vi skall betala tillbaka pengarna. Herr talman! I anslutning till debatten om regeringens pensionsskatt har vi också fått en debatt om vad medborgarrätt är för någonting. När Verner von Heidenstam — han var på den tiden liberal och inte konservativ — skrev sin Medborgarsång menade han med ”medborgarrätt” Prot. 1986/87:48 allmän rösträtt. Numera tycks vi vara överens om att medborgarrätt är mer 12 december 1986 än rösträtt. EE fe Till medborgarrätten hör — enligt vårt sätt att se — bl.a. de mänskliga frioch rättigheterna. Den reglering av frioch rättigheterna som nu finns intagen i grundlagen är av ganska sent datum. Regleringen fick sin slutliga formulering 1979. I kampen för allmän och lika rösträtt stod liberaler och socialdemokrater på samma barrikad och slogs enigt. Men i kampen om starkare skydd för frioch rättigheter i den nya grundlagen blev det strid. Det beslutet föregicks av en lång och intensiv debatt mellan folkpartister och socialdemokrater. Folkpartiet slogs bl.a. för ett bättre skydd av opinionsfriheterna, t.ex. yttrandeoch mötesfriheten. Socialdemokraterna angrep oss hårt i denna fråga. Dåvarande justitieministern Lennart Geijer menade att den minoritetsspärr vi ville ha ”stodi dålig överensstämmelse med de grundläggande demokratiska principerna”, och han anklagade folkpartiet för att vilja införa minoritetsdiktatur. De här tongångarna känner vi igen från den nu aktuella debatten. Ett årtionde har gått, men inte mycket har förändrats i det avseendet. Jag nämner detta, herr talman, därför att det finns paralleller mellan dagens debatt och den som fördes i mitten av 1970-talet, men också därför att vi 1979, i samma beslut, fick ett förbud mot retroaktiv skattelagstiftning inskrivet i grundlagen. Lagstiftaren behandlade en rad tänkbara situationer i förarbetena till den lagändringen, dock inte den situation som vi nu har att bedöma. Det intressanta är emellertid vilka intentioner lagstiftaren kan ha haft. Hade lagen sett annorlunda ut om förslaget till pensionsskatt hade varit känt, eller om lagstiftaren hade kommit att tänka på att någon i framtiden skulle kunna komma på en sådan här idé? Jag är för min del övertygad om det. I propositionen, som byggde på den s.k. rättighetsskyddsutredningen, framhöll föredragande statsrådet att retroaktivitet på skatteområdet innebär ”att en skattskyldig som handlar med utgångspunkt i gällande rätt riskerar att hans handling kommer att bedömas efter regler som har tillkommit i efterhand, när han inte kan göra gjort ogjort”. Den formuleringen har direkt relevans för förslaget om engångsskatt. För det råder inget tvivel om att de många försäkringstagare som kommer att drabbas av pensionsskatten bedöms efter regler som tillkommit i efterhand, dvs. när gjort inte kan göras ogjort. I samma proposition förtydligades vad som skall förstås med retroaktiv lagstiftning på skatteområdet: ”Det avgörande är om den omständighet som utlöser skattskyldigheten inträffar före eller efter lagens ikraftträdande.” Vad är det då för omständighet som enligt regeringen nu utlöser skattskyldigheten? Formellt åberopar regeringen förmögenhetsställningen den sista januari i år, men reellt handlar det om något annat, nämligen den höga avkastningen på försäkringssparande under de senaste åren, framför allt 1985 och 1986. Det naturligaste hade varit att direkt knyta skatten till den omständighet 51 som egentligen utlöser skatteförslaget, alltså avkastningen under de senaste åren. Skälet till att regeringen inte föreslår det är att skatten då skulle ha klart stridit mot grundlagens bokstav — och på den grunden avvisats av lagrådet. Istället, herr talman, kringgår man grundlagen genom att ta ut skatten som en förmögenhetsskatt. Frågan om förslagets överensstämmelse med grundlag har behandlats av lagrådet. Det konstaterar att regeringen genom den manöver jag beskrivit undviker att formellt bryta mot regeringsformens krav. Lagrådet tillägger emellertid att en tanke bakom retroaktivitetsförbudet var att de skattskyldiga borde ha någon tid för omdispositioner om skattereglerna ändrades. När det gäller försäkringssparandet finns inte några reella möjligheter till det. Det är därför begripligt, säger lagrådet, om förslaget uppfattas som retroaktivt verkande. Även om skatten alltså inte direkt åsidosätter retroaktivitetsförbudet i grundlagen konstaterar lagrådet att den ”står i mindre god överensstämmelse med grunderna för retroaktivitetsförbudet”. Enskilda som försöker kringgå lagstiftarens intentioner på skatteområdet kan få sin inkomst upptaxerad och bli skyldiga att betala en högre skatt. Om det hade funnits en motsvarande generalklausul mot regeringar och riksdagsmajoriteter som försöker kringgå grundlagsfädernas intentioner, så hade pensionsskatten stoppats, eller i varje fall inte kunnat genomföras utan två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Men för dagens socialdemokratiska regering spelar sådana synpunkter ingen roll. Nu handlar det i stället om maktspråk. Ett annat uttryck för det är hela den komedi som spelats upp inför det beslut som senare i dag skall fattas av kammaren. Först gör man en utredning, som remitteras på vanligt sätt och som avvisas av en nästan enhällig remissopinion. Sedan lägger regeringen efter några dagars tankearbete fram ett helt nytt förslag, som remitteras bara till en enda remissinstans, nämligen lagrådet, som avvisar förslaget. Men regeringen låter sig inte hejdas. Det nya förslaget skickas vidare till riksdagen och till skatteutskottet. Utskottet bjuder in en lång rad organisationer för att höra deras uppfattning. ”Remissopinionen” är nästan lika enhälligt negativ som tidigare till realränteskatten. Men skatteutskottets socialistiska majoritet låter sig inte påverkas. Allt är bara teater, en låtsaslek. För regeringspartiet har det blivit en ren prestigefråga. Med hjälp av vänsterpartiet kommunisterna sätter man sig över alla sakliga invändningar. Varken regeringen eller skatteutskottet bemödar sig om att bemöta den kritik mot förslaget som förekommit. Regeringen har i dag en sista chans att besvara en del av de frågor som ställts kring förslagets effekter. Jag vill därför be finansministern att nu klara ut följande: Hur skall försäkringsbolagen bära sig åt för att ta ut skatten av försäkringstagarna så att det slår rättvist? Skall den person som började försäkringsspara 1956 — för 30 år sedan — och som faktiskt har haft en negativ avkastning fram till i dag betala lika mycket skatt av sitt sparkapital den sista december i år som den försäkringstagare som bara sparat under de goda åren och som har haft en real avkastning på kanske 7-8 20 i genomsnitt? Hur skall den — Prot. 1986/87:48 skattebörda regeringen lägger på pensionsspararna egentligen fördelas? 12 december 1986 I vår motion lyfter vi fram de bägge försäkringssparare som finansministern själv har använt i debatten för att illustrera hur den här skatten slår. Den ene satte in 100 kr. den 1 januari 1982 och har den sista december i år haft en real avkastning på 33 kr. Av hans reala avkastning tar Kjell-Olof Feldt 28 Po. Den andre har satt in samma nominella belopp varje år sedan 1970. Hans reala avkastning har varit 2,1 20 per år. Den minskar efter pensionsskatten till 1,3 20 — dvs. finansministern tar 40 96 av den reala avkastningen. Den ene har sparat kort tid och haft en god avkastning. Han får betala lägre skatt än den andre, som sparat länge och haft en betydligt sämre avkastning. Anser finansministern verkligen att det är en rättvis skattereform? Herr talman! En motsvarande orättvisa drabbar olika företag. Kooperativa förbundet har betalat in premier för sina anställdas räkning till kooperationens pensionsanstalt. KF måste betala pensionsskatt. Men alla konkurrentföretag som har behållit pensionspengarna själva slipper undan. Jag förstår att KF är upprört över denna diskriminering. Det är en klen tröst för kooperationen att man delar ödet med tusentals små och medelstora företag som snällt har betalat in sina premier till SPP. Jag kan inte med bästa vilja i världen förstå rättvisan i att alla dessa småföretag skall drabbas av skatten medan storföretagen — alla utom KF och några till — slipper undan. När vi senast diskuterade pensionsskatten i kammaren berättade Kjell Olof Feldt med darr på stämman om en kvinnlig pensionär från Norrköping som hade 2 456 kr. i månaden i pension, och därtill litet KBT. Det var i själva verket för hennes skull som den här pensionsskatten skulle införas. Jag dristade mig då att gissa att hon kanske skulle få en förbättring på en hundralapp i månaden med hjälp av de intäkter som skatten skulle ge. Men det visade sig vara en grov överskattning. Hon får 42 kr., dvs. 10 kr. i veckan. Av de pengar som enligt pressmeddelandet den 12 september, enligt regeringsförklaringen i oktober och enligt upprepade uttalanden av finansministern och statsministern oavkortat skulle gå till de fattigaste pensionärerna, kommer nu bara en fjärdedel att gå till den gruppen. Finansministerns brevvän i Norrköping och andra snuvas rejält på konfekten. Låt mig berätta för finansministern — ifall han har tid att lyssna — om en annan pensionär, också en kvinna som nyligen har gått i pension. I åtminstone ett avseende är hon mindre lyckligt lottad än finansministerns goda vän i Norrköping. Kvinnan jag tänker berätta om är nämligen änka. Men det som i detta sammanhang är av intresse är att hennes man för 20 år sedan tecknade en livförsäkring åt henne, vilken skulle ge henne 500 kr. i månaden i den tidens penningvärde plus återbäring. Hon tillhör dem som nu får vara med och betala pensionsskatten. Utbetalningen från hennes pensionsförsäkring minskar under resten av hennes liv med ungefär 1 000 kr: per år. De pengarna går bl.a. till personer med maximal ATP, som genom regeringsförslaget får sin tilläggspension ökad med ca 1 500 kr. per år. Jag kan inte med bästa vilja i världen begripa att det skulle vara särskilt rättvist. Men det kanske Kjell-Olof Feldt kan 53 förklara. Hela pensionsskatteförslaget är i själva verket djupt orättvist. Det gäller i praktiken en retroaktiv skatt. Villkoren ändras i efterhand av samma riksdag som ursprungligen har fastställt dem. Vissa personer, mer eller mindre slumpmässigt utpekade, får betala, medan andra i precis samma situation slipper undan. Och till sist sopas också det ändamål bort som regeringen länge lät helga medlet, nämligen att pengarna oavkortat skulle gå till de fattigaste pensionärerna. Herr talman! Jag kan inte med bästa vilja i världen förstå hur regeringen kan lägga så mycket prestige i en skatt som är både orättvis och principvidrig. Vårt nej till pensionsskatten är alldeles entydigt.